Herr talman! Det har varit av intresse att kunna följa en sådan fråga som den här om ATP-fonderna under de 15 år som den har diskuterats. Jag har här med mig en artikel — en ledare i Metallarbetaren från 1957 — där jag tog upp denna fråga om löntagarnas pengar och framhöll att ”nu står för första gången löntagarna inför möjligheten att bli jämställda med de stora finansintressena” i samband med att man bygger upp dessa fonder. Här är i en annan artikel, åtta år senare i tidningen Fackföreningsrörelsen, om medinflytande genom löntagarnas egna pengar, har jag också tagit upp dessa saker. Däremellan ligger en hel del verksamheter vid kongresser och konferenser och på annat sätt innan frågan sedan kom upp på LO-kongressen 1966 och där föranledde ett uttalande efter ett par motioner från Metall-håll. Och sedan har frågan rullat vidare. Det är glädjande att kunna följa en fråga från början tills den kommer fram till ett ställningstagande nu efter 15 år. Kanske bara man skulle vilja göra det tillägget att det är synd att det har behövt ta 15 år; det hade kunnat gå fortare. Vi är ju överens nu från flera håll — från de flesta håll kanske jag skulle våga säga — om att detta är en sak som är i linje med utvecklingen och som innebär ett steg till på vägen mot ekonomisk demokrati. Allting är inte fullkomligt på den politiska demokratins område, och det är det heller inte på den ekonomiska demokratins område. Det kommer att dröja innan det är fullkomligt på båda dessa områden, men vi är tvungna att gå steg för steg. Nå, avgörande är kanske inte det vi nu har diskuterat, själva ATP-fonderna — avgörande är hur vi sätter in dem i ett större sammanhang, vad de kan tjäna till, vad det är för mål vi vill nå. Och då är AP-fonderna inte målet utan medlet, ett medel för att bygga upp ett förnuftigare samhälle, för att garantera den fulla sysselsättningen, för att skapa de ekonomiska realiteterna för den fulla sysselsättningen, för att skapa de ekonomiskt-demokratiska instrumenten bakom medinflytandekrav som växer sig allt starkare i samhället inom olika grupper. Partierna har ju här i dag tävlat om att tala om vem som har varit först med olika förslag om ekonomiskt-demokratiska åtgärder. Dessa måste i sin tur vila på ekonomiska realiteter. Vi vill ha fullsysselsättning i samhället, vi vill ha bättre socialutveckling i samhället, vi vill ha bättre utbildningsmöjligheter för ungdomen. Allt det kostar pengar. Vi måste ha ett sparande, och vi måste styra in det sparandet på vissa områden. Vi kan låna i traditionella former, som passiva kapitalister från de här fonderna, så som nu sker. Jag har bett ända från början, för 15 år sedan och framåt — att vi dessutom med de här fonderna skulle uppträda som aktiva kapitalister, inte bara som passiva, att vi skulle vara med och ta risken för framtiden. Det är en mycket svårare roll. Jag förstår dem som har dragit sig undan den rollen i 15 år. Men den rollen är vi tvungna att spela, om vi skall kunna uppfylla kraven på full sysselsättning, tryggad social utveckling, bättre utbildningsoch arbetsmöjligheter för ungdomen osv. Vi är inne i ett nytt skede, där kapitalet kommer att behöva växa enormt i samhället. Bakom varje ny arbetsplats i dag, har jag upprepade gånger sagt, ligger 200 000 kronor i kapital. Vem har dem? Vi kan inte vänta att den enskilde skall spara ihop detta för att han skall kunna få ett jobb. Vi måste gemensamt i samhället spara ihop detta kapital. Vi måste då också gemensamt i samhället på många punkter ta en risk, när vi går in och satsar det kapitalet. Det är dagens läge. Med oförändrat penningvärde skulle inom tio år varje nytillkommen arbetsplats behöva kosta 400 000 kronor genomsnittligt inom industrin, om vi skall kunna hålla en 4-procentig standardstegring, socialt och ekonomiskt. Varifrån skall dessa pengar komma? Vem skall äga dessa pengar? Vem skall bestämma över dessa pengar, över det fördubblade kapitaltillskott som måste komma fram under en tioårsperiod? Det finns inte så många kapitalkällor ur vilka man kan få fram det här. Herr Hermansson har talat om de 17 största familjerna och åberopat koncentrationsutredningen. Jag har haft nöjet att vara med i den utredningen. Där är den första familjen med i runt tal 700 miljoner i totalt kapital — varav det mesta ligger i tegelstenar och maskiner och inte är användbart för en satsning. Och går vi till bottenskrapet av de 16—17 familjerna kommer vi ned till förmögenheter som ligger på 15 å 20 miljoner kronor — varav det mesta är bundet i tegelstenar och maskiner och inte är tillgängligt för nya satsningar. Låt mig mot dessa förmögenheter ställa några siffror från de s.k. skogslänen, där 50 000 jobb har försvunnit på fem år fram till 1970 och där ytterligare 50 000 jobb kommer att försvinna på fem år fram till 1975. De jobb som man skall ge människorna norrut gäller skogen och dess vidareförädling samt järnet och dess förädling. Vad kostar arbetsplatserna där? Ja, propositionen 111, som regeringen lade fram i höstas, visar att det kostar 2 000 miljoner kronor bara att upprusta tre av de statliga företagen i Norrland. 2 000 miljoner — det ger antagligen inte jobb till mer än 600-700 människor, dvs. 3 miljoner kronor per nytillkommen arbetsplats; dock att en del pengar går åt för att bygga ut gamla arbetsplatser. Vem skall satsa sådana pengar i större omfattning? Man kan räkna med 1 miljon per arbetsplats för sådana industrier. En del arbetsplatser blir billigare. Men räkna med ett så lågt genomsnitt som 200 000 kronor per arbetsplats. Det blir då detsamma som ett krav på 10 000 miljoner kronor bara för att ge sysselsättning åt de 50 000 människor i skogslänen som kommer att tappa sina jobb under innevarande femårsperiod. Varifrån skall de pengarna komma? Vem har råd? Vem vågar satsa? Vem är stor nog för att göra en sådan satsning och dessutom med en rimlig riskfördelning så han vågar satsa? Svaret är att det nu finns en möjlighet som gör det lilla Sverige jämförbart med de stora länderna, när det gäller att göra tillräckligt stora satsningar av kapital för att trygga full sysselsättning åt människorna här i landet. Vi behöver inte göra alla till byråkrater för att de skall få nya jobb. Det går också att bjuda industriarbete. Särskilt om man från fackligt håll trycker på hårdare. Vi behöver inte tappa så mycket som vi har gjort hittills. Men enligt kompletteringspropositionens förutsägelser skall vi få 203 000 nya byråkratiska jobb under den femårsperiod som väntar oss, samtidigt som industrin kommer att gå tillbaka med 30 000 jobb. Den siffran tror jag dessutom är för låg med den politik som nu förs. Skall vi kunna vända på utvecklingen? Skall vi få fram 100 000 nya sysselsättningar i industrin och genom följdinvesteringar? I så fall behövs en kraftig satsning göras. Här finns nu en möjlighet. Men det är inte bara en möjlighet — och det är det som är förklaringen till de 15 årens dröjsmål — utan det är också en svårighet. Det är ingen lätt arbetsuppgift man ger sig på. Den kommer att vara betydligt svårare än de företagsuppgifter man hittills givit sig på med Statsföretag AB. De 500 miljoner som vi i kväll diskuterar bör till största delen användas för att skaffa nya jobb till människorna under den kommande femårsperioden. De borde användas för att ersätta de 93 000 jobb som försvinner inom jordoch skogsbruk och de 30 000 jobb som försvinner inom industrin under de närmaste fem åren. Om de 500 miljonerna användes till det, så har pengarna gjort en god insats för att trygga full sysselsättning, i stället för att man köper gamla papper i ASEA och Volvo och tror att man därmed får medinflytande. Det får man inte. Men man kan skapa nya jobb — och de jobben behöver vi! Det är därför vi bör satsa de pengarna. Arne Geijer tog här upp en mycket intressant sak, som ligger på ett annat område än det rent ekonomiska. Han talade om den stämning som råder ute bland människor och som kommit till uttryck i skrivelser till LO. Man har i de skrivelserna sagt att man vill ha medinflytande. Det är inte bara fråga om ekonomi, utan man vill verkligen ha medinflytande. Man vill känna att man kan påverka sin egen framtid. Och det är väl ett sundhetstecken när löntagarna är positiva i det fallet och inte väntar att andra skall satsa pengarna för att löntagarna skall få en tryggad framtid i form av full sysselsättning. Det är ett sundhetstecken att man på löntagarhåll reagerar så att man säger: Tag våra pensionspengar och bygg ut näringslivet för full sysselsättning och fortsatt social utveckling. Och tag risker med de pengarna! Vem skall annars i tillräcklig omfattning riskera sina pengar för löntagarnas framtid och för att trygga den fulla sysselsättningen? I ett samhälle som vårt har vi en politisk makt — vi kan kalla det för en statsmakt — och en näringslivsmakt. Vår uppfattning — som har framkommit i politiskt-demokratiska sammanhang — har vi ofta formulerat så, att vi vill ha en jämvikt mellan statsmakt och näringslivets makt. Det är bra att det finns två maktcentra som kan hålla varandra i jämvikt i samhället, motbalansera och kontrollera varandra. Ja, det är bra. Men det som jag hoppas skall bli resultatet av den här utvecklingen — att löntagarna går in med sina ATP-pengar i näringslivet — är att vi inte bara får statsmakten kontra näringslivsmakten, utan att vi får in en tredje maktfaktor i samhället för framtiden, nämligen löntagarna. Det kan ske genom att löntagarna inte bara säljer sin arbetskraft utan är med och äger sitt kapital, som de kan sätta in i näringslivet för att trygga sin framtid. Då får vi en trepunktskonstruktion i samhället — statsmakten, näringslivsmakten och löntagarmakten, som kan hålla varandra i balans. Därför har jag i 15 år också bett att löntagarna skall få majoriteten av inflytandet över sina ATP-pengar. Det förslag som vi fick för 15 år sedan innebar att löntagarna skulle ha en tredjedel av inflytandet över sina pensionsfonder. Jag väckte då, för 15 år sedan, en motion, som gick emot det förslaget. Riksdagen följde mitt förslag, så att löntagarna fick majoritet tillsammans med kooperatörerna i den största fonden, den andra. Man minskade antalet statliga representanter från tre till en och gav löntagarna och kooperatörerna var sin, så att det blev löntagarmajoritet. Jag skulle ha uppskattat om det i den nya fondstyrelsen också hade Nr 99 förs gits Kön Tagatg pater Det hade inte varit fel att våga lita på Torsdagen den löntagarna, vågat satsa på löntagarna i framtiden som en tredje 24 maj 1973 maktfaktor i det svenska samhället också ekonomiskt. Inom den gruppen I skulle man få fram sådana ekonomisk-demokratiska former att man på Allmänna pensionsrepresentativ väg kunde bygga upp en ekonomisk demokrati på samma fondens förvaltning, sätt som vi bygger upp den politiska demokratin på representativ väg. Då mm.m. skulle vi få statsmakt, näringslivsmakt och löntagarmakt som tre faktorer, som skulle hålla varandra i balans i det framtida samhället. Därmed skulle vi också få medinflytande, demokrati och förhandlingar de tre emellan. På så sätt skulle vi undvika att allt läggs på en hand med den koncentration som då uppstår. Jag hoppas att det så småningom, utan alltför lång väntan, också i den fjärde fonden blir vad som finns i den andra fonden, nämligen en löntagarmajoritet som får det avgörande inflytandet. När vi har fattat detta beslut i dag — jag förmodar att förslaget går igenom med centerns hjälp — kan man kanske säga: Allting är färdigt, nu finns pengarna. Men pengarna är bara en bit i det här pusslet! Det räcker inte att bara ha pengar för att trygga sysselsättningen. Vi måste också veta hur pengarna skall användas, var de skall sättas in. Det måste finnas handlingslinjer när man skall handskas med så här mycket eget kapital — riskbärande kapital — i en näringslivsutbyggnad för att trygga sysselsättningen och ta fram nya arbetsplatser. Det måste finnas en näringspolitik bakom satsningen innan den görs. Det måste också finnas en organisation med vilken satsningen kan göras och urvalet mellan olika objekt genomföras. Sökandet efter nya lämpliga objekt, värda att satsa på, måste ske genom en bättre organisation än som finns i dag. Annars kan det gå skevt, annars kan det bli Kalmar Verkstad av det hela. Alltså: pengarna finns med dagens beslut. Men kvar är de ännu viktigare arbetsuppgifterna att bygga upp en näringspolitik och en organisation genom vilken vi kan styra de här pengarna till en förnuftig användning — utan att råka ut för alltför många svårigheter och misslyckanden i framtiden. Det blir ingen lätt väg. Det kommer att uppstå svårigheter. Det kommer att bli misslyckanden. Det lättaste är att köpa en bunt aktier i ASEA eller Volvo och därmed visa upp papper på att man har fått medinflytande och ekonomisk demokrati — av en art som jag dock inte värderar särskilt högt. Det viktiga är att skaffa de nya jobben, samverka med industrier som redan finns, med den erfarenhet, teknik, marknadsföring, folk och organisation de har. Det viktiga är att vi, inför den snabba tekniska förändring som är på väg i världen, bygger upp nya verksamheter i anslutning till det som finns, och att vi gör detta i tid, med de 5—10 års förberedelser som fordras om vi skall få resultat och icke misslyckas. Det är en sådan politik jag har talat för. Den centrala frågan gäller alltså inte ATP-pengarna till näringslivet. Pengarna måste också förenas med ett förnuftigt sätt att sköta dem, och det förutsätter en riktig näringspolitik. Dessa pengar bör och kan inte få användas kors och tvärs på ett planlöst sätt; då kommer man strax att ha försatt sig i stora svårigheter. Dessa pengar är av sådan storlek att de, tillsammans med de 169 lånepengar som följer med de egna, risktagande pengarna, måste satsas i ett planmässigt sammanhang med utbildningsverksamhet, forskningsverksamhet, internationell marknadsuppbyggnad, gallring av projekt osv. Det finns andra länder som utan att vara diktaturer för en sådan politik, som har ett medvetet samspel mellan näringsliv och stat. I det svenska samhället skall vi, hoppas jag, också få in löntagare i detta samspel. Med hjälp av denna näringspolitik i förening med ekonomiska resurser också från löntagarnas pensionsfonder skall vi målmedvetet och långsiktigt bygga upp det bättre samhälle som vi vill ha. Målet är nya jobb, bättre jobb, tryggare jobb, så att vi kan klara den sociala utvecklingen och ungdomens framtid. Vi får inte bara vänta på de ' nedgångar som vi enligt kompletteringspropositionen och på andra sätt ser kommer att drabba stora grupper av de människor som i dag är sysselsatta inom jordbruk, skog och industri utan att vi har nya jobb att erbjuda dem annat än inom byråkratin. Den utvecklingen bör vi vända på. ATP-medel ger oss, rätt använda, en möjlighet. Vi kommer att fatta ett beslut som är avgörande för framtiden. Det öppnar möjligheter. Men, säger man från andra håll, är det inte förenat med risker? Vi är rädda för denna utveckling. — Det finns risker, och man kan vara rädd för detta. Men vi kan inte stanna utvecklingen bara för att det finns risker och för att man är rädd för dessa risker. Vi måste låta utvecklingen rulla vidare och ta vara på de möjligheter, som det här beslutet öppnar, om det förenas med en förnuftig, långsiktig, medveten näringspolitik, utformad i tid.

Herr talman! Jag tror nog att kammarledamöterna håller mig räkning för att jag skall fatta mig kort med hänsyn till den sena tidpunkten. Det utskottsbetänkande vi nu skall ta ställning till berör aktiebolagens kapitalförsörjning, aktiekapitalets storlek och bolagsledningens och aktieägarnas rätt att ta lån från aktiebolag. Rent allmänt vill jag säga att det har bildats många aktiebolag. Vi har väl i vårt land ungefär 125 000 aktiebolag. Det är självklart att det finns ganska många s.k. skrivbordsbolag som har tillkommit enbart i syfte att dess ägare skall undgå att betala skatt på sina inkomster. Dessa bolag är enligt min mening icke seriösa och har därmed icke något berättigande. Men, herr talman, jag vågar ändock hävda att de allra flesta bolag har: bildats i ärligt och seriöst syfte. Det gäller att skapa trygghet för sig själv och sina anställda i sitt företag. En trygghetsform har för många företagare varit att bilda om sitt företag till aktiebolag. Jag vill alltså gärna se positivt på den utveckling till ökad bolagsbildning som har skett i vårt land, en strävan från näringslivets utövare att följa med i tidsutvecklingen. Men jag vill ändock ha sagt att jag skulle hälsa med allra största tillfredsställelse tillskapandet av en särskild företagsform med begränsad personlig ansvarighet, speciellt avpassad för de mindre företagen. Aktiebolagens nuvarande utformning är inte speciellt lämpad för de mindre företagen. Därför vore det tacknämligt om man kunde få fram en speciell bolagsform för dem. Föreliggande utskottsbetänkande behandlar endast partiell förändring av nu gällande aktiebolagslag. Det är dock min förhoppning att det inte skall dröja alltför länge innan riksdagen får ta ställning till en allmän översyn av hela aktiebolagslagen. För att direkt gå in på de olika reservationerna, har jag endast för avsikt att i korthet kommentera reservationerna 1 och 2. I fråga om reservationen 1 har vi beträffande förhandsbemyndigande åt styrelsen sagt att nackdelarna med det nuvarande systemet inte får överdrivas. Nyemissioner kan genomföras på kort tid, även i stora bolag med många aktieägare. Det behöver inte ta mer än högst 14 dagar att kalla till bolagsstämma och besluta om emission. Och det är väl inte så ofta emissioner företages i aktiebolagen. Som vi framhållit i vår reservation innebär förslaget att bolagsstämman med enkel majoritet skall kunna besluta att lämna styrelsen fullmakt att Nr 99 genomföra emissioner, även s.k. riktade emissioner, och att man därmed Torsdagen den — jämfört med nuvarande förhållanden — ger bolagsstyrelsen ökade 24 maj 1973 maktbefogenheter. Detta ger anledning till principiella betänkligheter, även om de praktiska verkningarna sannolikt inte blir särskilt stora. Den praktiska nyttan av en ändring kan å andra sidan inte heller bli särskilt stor. Om förslaget genomförs kan detta påskynda utvecklingen mot en allt större centralisering av beslutsfunktionerna inom företagen. Det kan också försvaga de mindre aktieägarnas möjligheter att ta del i bolagens angelägenheter. Med stöd av det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 1, vari yrkas att de föreslagna bestämmelserna om förhandsbemyndigande bör utgå ur lagförslagen. Beträffande reservationen 2 vill jag framhålla att de nuvarande reglerna om aktieägarnas företrädesrätt vid emissioner utgår från principen om alla aktieägares likställighet. De nuvarande bestämmelserna bygger på principen om företrädesrätt för den som tidigare är aktieägare att vid nyemission förvärva aktier. Reservanterna kan därför inte biträda utskottsmajoritetens uppfattning att de nuvarande bestämmelserna är så stela att det finns behov av att införa möjlighet för bolagsstämman att med enkel majoritet besluta om avvikelse från denna rätt. Det föreliggande förslaget innebär att de mindre aktieägarnas möjligheter att kunna hävda sin rätt gentemot de större minskas. Det finns redan nu möjligheter enligt det nuvarande systemet att låta nya intressenter — större eller mindre — komma in i ett bolag, om en grupp aktieägare i bolaget är beredda att medverka till detta. Den nuvarande ordningen, som garanterar att samtliga delägare i bolaget får möjlighet att själva bevaka sina intressen, bör enligt reservanternas mening bibehållas, inte minst med hänsyn till det alltmer ökade intresset för aktieköp som sparform. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2 till föreliggande utskottsbetänkande. Herr talman! I övrigt ber jag att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! För att spara kammarledamöternas tid har vi reservanter i lagutskottet försökt att fördela uppgifterna i denna debatt, och jag skall därför nöja mig med att anföra några synpunkter i anslutning till reservationen 8. Beträffande övriga reservationer där mitt och fru Swartz” namn förekommer ber jag att få hänvisa till vad andra företrädare för dessa reservationer anför i debatten. I reservationen 8 har vi reservanter följt upp ganska likartade yrkanden i partimotioner från folkpartiet och centerpartiet, som gäller en snabb utredning om införande av en ny företagsform med begränsad ekonomisk ansvarighet för ägarna, speciellt avpassad för de mindre företagarnas behov. 185 Utskottet erinrar i betänkandet om att det är vanligt i flera andra länder att det vid sidan av aktiebolaget finns en särskild bolagsform, anpassad för företag med ett mindre antal delägare, där kravet på aktiekapital ställs lägre. Denna bolagstyp finns i Västtyskland — de s.k. GmbH-företagen. Motsvarande bolagsformer finns också i de övriga EG-staterna, och i Danmark har nyligen lagts fram ett förslag till lagstiftning om en motsvarande bolagsform. Lagutskottets majoritet anser emellertid att det i Sverige inte finns något behov av en sådan typ av bolag. Detta är ett ganska märkligt ställningstagande. Skulle Sverige då vara det enda västeuropeiska land, som inte har behov av en särskild bolagsform för de mindre företagen? De motiveringar som utskottsmajoriteten anför för sin ståndpunkt tycker jag inte är särskilt hållbara. Utskottsmajoriteten hänvisar till förarbetet till 1944 års aktiebolagslagstiftning. Där ansåg man att allvarliga betänkligheter skulle möta redan från den synpunkten att en sådan bolagsform saknar grundval i inhemsk rättsutveckling. Detta finner utskottsmajoriteten fortfarande vara ett bärande skäl. Det är möjligt att den uppfattningen kunde ha visst fog för sig år 1941, dvs. för 32 år sedan när Sverige genom krigstillstånd i Europa var tämligen avskuret från handelsförbindelser med övriga länder. Men nog är det väl ändå ett tecken på argumentsnöd när man hänvisar till en situation som knappast har några som helst likheter med dagens. Har inte utskottsmajoriteten märkt att det internationella umgänget i fråga om handel och ekonomi har förändrats på dessa 32 år? Kan det vara rimligt att de mindre företagen i Sverige skall ha sämre eller snävare arbetsmöjligheter än motsvarande företag i övriga europeiska länder? Dessutom bör det erinras om att en av anledningarna till att man i samband med 1944 års aktiebolagslagstiftning avvisade tanken på att inrätta en särskild bolagsform för de mindre företagen var att man då avstod från att höja minimigränsen för aktiekapital, som då stått oförändrad sedan 1895, 5 000 kronor, densamma som gäller ännu i dag. Om nu socialdemokraterna med vpk:s hjälp får som de vill, så kommer ju minimigränsen för aktiekapitalet att höjas från 5 000 till 50 000 kronor. Därmed skapas enligt vår mening en situation som gör det utomordentligt angeläget att en särskild företagsform för de mindre företagen skapas. Jag ber, herr talman, med hänvisning till vad jag nu har anfört att få yrka bifall till reservationerna 3, 4, 6, 7, 8 och 9 vid lagutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att ge uttryck åt en tillfredsställelse över att föredragande statsrådet på det sätt som har skett har lagt fram förslag som är ägnade att hjälpa företagen i den finansieringssituation som de befinner sig i. Statsrådet har i propositionen visat hur självfinansieringsgraden har gått ned, och alla är medvetna om att åtgärder behövs för att kompensera detta förhållande. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om vad som är orsaken till att självfinansieringsgraden har gått ned, men det hör inte riktigt till lagutskottets område att diskutera en sådan fråga, och jag skall därför avstå från det. Jag skall liksom mina företrädare här i talarstolen försöka Nr 99 begranss mig till några få punkter. Vad jag skulle vilja uppehålla mig vid Torsdagen den gäller framför allt aktiebolagets beslutsprocess vid olika emissioner. 24 maj 1973 Inom den svenska aktiebolagsrätten har ju gällt att vid nyemissioner har aktieägare haft en ovillkorlig företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Teckningsrätterna har haft sina värden och har kunnat omsättas i kontanter, om man så har velat. Det har naturligtvis hängt samman med de kurser som man har emitterat de nya aktierna till. De aktieägare som har varit med om detta känner nu naturligtvis en viss ängslan att de skall komma i en sämre situation, om man rubbar på denna företrädesrätt. Nu skall den, såvitt jag har förstått, fortfarande vara huvudregeln, och endast om man fattar särskilda beslut om det kan aktieägarnas företrädesrätt eftersättas. Vi har inte haft någonting emot detta utan sagt oss, att det naturligtivs finns situationer där det är till aktieägarnas uppenbara fördel att aktiebolaget kan tillföras ett nytt, friskt kapital som man inte har kunnat få på annat sätt. Vad vi har varit litet fundersamma över är, som jag sade, själva beslutsprocessen, dvs. vilken majoritet som skall erfordras vid beslut på en bolagsstämma. Aktiebolagsutredningen föreslog för sin del att man skulle hålla sig till en kvalificerad majoritet på två tredjedelar för att beslutet skulle bli giltigt i olika hänseenden. Såvitt jag kan se har föredragande statsrådet gått ifrån detta förslag utan att de egentligen har stöd i något remissyttrande. Tvärtom har jag funnit att de flesta — framför allt de som har skorna på, dvs. näringslivet självt — har sagt att det skulle kännas fördelaktigt, om man hade en kvalificerad majoritet i stället för en enkel när man på det här sättet skall eftersätta företrädesrätten. Nu faller statsrådet tillbaka på en generalklausul, och det är det väl i och för sig ingenting att säga om. Men jag är kanske inte alldeles säker på att ens statsrådet Lidbom själv tycker att man med den generalklausulen har funnit Columbi ägg när det gäller att skydda aktieägarna. Det är nog för oss alla rätt klart att det är svårare att i efterhand kunna konstatera om aktieägarnas behöriga intressen har blivit eftersatta. Vi reservanter tycker att det är en bättre lösning att hålla på en kvalificerad majoritet i de här sammanhangen, och jag yrkar därför bifall till reservationen 4. Det finns kanske en liten förklaring — jag vet inte om den är riktig — till att statsrådet har velat undvika den kvalificerade majoriteten och pekar på generalklausulen. I propositionen finns nämligen en erinran — och den är upprepad i lagutskottets betänkande — om att efter bifall till den proposition som diskuterats nu under så många timmar skulle medel ur AP-fonden kunna tillföras näringslivet. Jag kan mycket väl förstå att de som tycker att det är bra också vill skapa en situation inom ett aktiebolag där man får så litet trassel och motstånd som möjligt när man vill föra ut pengar på det sättet. Där står uppfattning mot uppfattning, och det är i och för sig inte så mycket att polemisera om. Herr Persson i Heden kommer att tala om aktiekapitalets storlek, och det skall jag alltså inte beröra. Det finns emellertid två småsaker som jag skulle vilja ta upp, den ena närmast i form av en fråga till statsrådet. Här 187 skapas ju nu vissa förbud för en speciell krets av människor att uppta lån i ett aktiebolag. Tar man upp ett sådant här lån så gör man sig skyldig till en åtgärd som kan bestraffas. Jag skulle nog personligen ha tyckt att det kunde ha räckt med att i aktiebolagssammanhang en sådan handling endast hade föranlett att själva låneupptagandet blivit ogiltigt och att man hade haft någon bestämmelse om hur pengarna skulle återföras till bolaget. I det sammanhang där detta kommer är det klart att det i stor utsträckning har uppfattats som en fiskalisk åtgärd för att förhindra upptagande av lån — man har försökt hindra skattesmitning — och då tycker jag att det gäller ett brott som mera hör hemma inom skatterätten. Jag har ändå inte reserverat mig på detta område, och anledningen till det är att det finns en massa andra straffsanktioner enligt aktiebolagslagen. Jag förutsätter att när man gör en fullständig överarbetning av aktiebolagslagen så funderar man också på om man skall ha dessa bestämmelser kvar i aktiebolagslagen. Det är väl så att många av dem faller under brottsbalken och kan beivras den vägen. Så kan det förmodligen också vara med den sak som man vill komma åt här — i varje fall i den del där det gäller att genom lån undandra medel från beskattning. Det är en annan sak som jag vill ta upp i detta sammanhang, och jag skulle bli mycket tacksam om statsrådet ville ge en kommentar i sitt anförande. Det skapas ju i 75 b § en möjlighet till vissa dispenser när det gäller att ta upp lån. Det står att länsstyrelsen kan bifalla dispens när synnerliga skäl föreligger. I förarbetena anknyter detta direkt till de svårigheter som kan förekomma inom familjebolagen i samband med generationsskifte. Det är alltså en mycket speciell situation. Nu är det ju så att ordet ”synnerlig” uttrycker att man har kvalificerade krav på bevisning — eller vad jag nu skall kalla det — i sammanhanget. Egentligen är det väl här mer fråga om att det skall föreligga vissa speciella förhållanden, och jag föreställer mig att uttrycket ”särskilda skäl” i detta sammanhang kanske hade varit mer klarläggande och inte vållat så stora problem vid länsstyrelsens prövning som ”synnerliga skäl” kan komma att föranleda. Herr talman! Jag skall avsluta med detta och yrka bifall i första hand till reservationerna 3, 4, 6, 7, 8 och 9.

Herr talman!

Jag skall bara helt kort anföra några synpunkter om detta.

Låt mig nämna ATP-systemets utformning, företagsbeskattningen och därmed givna bestämmelser om avsättningar till investeringsfond, resultatutjämning mellan olika år som är fördelaktigare enligt aktiebolagsformen och inte minst den s.k. faktiska sambeskattningen av företagarfamiljer. Det är sålunda fullt legitima orsaker som gjort att aktiebolagsformen har blivit så mycket vanligare.

Nu har emellertid 1972 års höstriksdag beslutat om åtgärder som gör det möjligt för taxeringsmyndigheterna att utöva en effektiv taxeringskontroll. Det torde sålunda inte vara någon svårighet att kontrollera bolag som tillkommit därför att man velat kringgå vissa skattebestämmelser. Man frågar sig då vad som är motiveringen för regeringens förslag att höja minimigränsen för aktiekapitalet så kraftigt som från 5 000 till 50 000 kronor. Den kraftiga höjningen kommer att avsevärt försvåra möjligheterna för de mindre företagen här i landet att fungera som rörelseföretag, och därmed försämras sysselsättningsmöjligheterna. Det bör i sammanhanget nämnas att tre fjärdedelar av existerande bolag som verkligen driver rörelse kommer att beröras av denna ändring, och detta kommer att resultera i många företagsnedläggelser. Meningen är ju att så småningom även de nu existerande ”5 000-kronorsbolagen” skall bli föremål för förslag om en uppräkning av aktiekapitalet till 50 000 kronor — visserligen under en övergångstid. Enligt propositionen skall syftet med aktiekapitalets uppräkning också vara att trygga de anställdas, samhällets och borgenärernas krav på tillräckligt ekonomiskt underlag för verksamheten. Det är givetvis en fullt legitim motivering, men jag tror att regeringens syfte i detta sammanhang motverkas, om gränsen sätts vid 50 000. Denna minimigräns på 50 000 kronor kommer onekligen att verka hindrande för nyetablering av företag. Utgångspunkten vid riksdagens bedömning av den lägsta gränsen för aktiekapitalets storlek bör vara företagens kapitalbehov och förräntningsmöjligheter. Det är sålunda klart att gränsen blir för högt satt om den kommer att fastställas till 50 000 kronor. I motioner från centern, moderaterna och folkpartiet har föreslagits att den lägsta gränsen för aktiekapital skall sättas vid 20 000 kronor. Vi anser att gränsen inte kan sättas högre om de mindre företagen skall få möjlighet att tillämpa denna företagsform. Detta överensstämmer också helt med aktiebolagsutredningens förslag. Det skulle vara mycket mera att säga i detta sammanhang, men på grund av att tolvslaget nu har passerats ber jag endast, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 7. Jag vill också säga att utformningen av övergångsregleringen i första hand bör vara en fråga av ekonomisk karaktär och därför bör den bli föremål för särskild utredning. Av den anledningen yrkar jag bifall också till reservationen 9. Dessutom vill jag hemställa om bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 8.

Herr talman! Lagutskottets förevarande betänkande nr 19 handlar om aktiebolagslagen och har väl en viss samhörighet med det ärende som vi tidigare behandlade, men i utskottet har vi i varje fall ansett att det inte är behäftat med samma mått av politiskt sprängstoff som det tidigare betänkandet. Det har väl också framgått av de inlägg som här gjorts att vi i utskottet har sett ganska hovsamt på dessa frågor.

Företagens självfinansieringskrav har, som redan påpekats, minskat år för år, och därför är det angeläget att näringslivet kan tillföras nytt kapital på annat sätt. Från både samhällets och företagens synpunkt måste det ju vara angeläget att företagen kan trygga sin kapitalförsörjning. De ärade kammarledamöter som tidigare har hållit anföranden i denna fråga har berört de olika reservationer som fogats till utskottets betänkande. Reservationen 1, som herr Börjesson i Falköping talade för, handlar om att bolagsstämman skall kunna ge styrelsen bemyndigande att ta upp frågan om emissioner och besluta om sådana. Reservanterna yrkar där avslag på det framlagda förslaget. Till detta vill jag säga att en ökning av aktiekapitalet genom nyemission enligt nuvarande bestämmelser kan beslutas av bolagsstämman inom bolagsordningens ram med vanlig enkel majoritet. Styrelsen kan också på egen hand besluta om samma förfarande, men då måste beslutet senare konfirmeras av bolagsstämman. Enligt bolagsordningen kan aktiekapitalet vara tre gånger så stort som minimikapitalet, och en nyemission kan sålunda medföra att aktiekapitalet i ett bolag blir högst tre gånger så stort som tidigare. Vill man gå längre måste bolagsordningen ändras, vilket är en omständlig procedur. Det skall bl.a. beslutas på två bolagsstämmor. Dessa bestämmelser föreslås bli gällande även för det bemyndigande som bolagsstämman skall kunna ge. styrelsen intill tiden för nästa bolagsstämma. Att ett sådant bemyndigande för styrelsen skulle leda till maktfullkomlighet hos en majoritet av aktieägarna och till en koncentration av makten inom näringslivet — som herr Börjesson sade — tycker vi som tillhör utskottsmajoriteten är litet långsökt. Däremot medger förfarandet att styrelsen kan invänta ett lämpligt marknadsläge för transaktionen. Det kan även vara värdefullt för styrelsen att kunna ingripa vid lämplig tidpunkt, t.ex. med apportemissioner, när bolaget har stort intresse av att förvärva tillgångar av olika slag. Ett förhandsbemyndigande åt styrelsen att genomföra kapitalökningar är därför enligt utskottsmajoritetens mening ett effektivt instrument, varigenom bolagets intressen bättre än tidigare kan komma till uttryck i dessa hänseenden. Herr Börjesson i Falköping berörde även reservationen 2, som vänder sig mot förslaget att bolagsstämma skall ges rätt att fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nyteckning av aktier vid kontantemission. I det sammanhanget kan erinras att de tidigare aktieägarna inte har företrädesrätt vid apportemissioner, alltså där aktieförvärv betalas med annat än kontanter. Det är knappast logiskt att hävda att det skulle medföra fara för ökad koncentration i näringslivet om det ges möjlighet för bolagsstämma att låta nämnda bestämmelser gälla även vid kontantemission. I åtskilliga fall bör ett dylikt förfarande snarast kunna verka så att intressekretsen kring bolaget vidgas och kadern av aktieägare ökar — och det kan rimligen inte vara ett uttryck för ökad maktkoncentration. I anslutning till de båda första reservationerna kan jag erinra om det minoritetsskydd som finns inskrivet i olika avsnitt av aktiebolagslagen. Herr Lidgard har redan nämnt generalklausulen, som finns utformad i 76 §, där det enligt den föreslagna lydelsen heter: ”Bolagsstämma får ej fatta beslut, som är ägnat att bereda otillbörlig fördel åt aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller annan aktieägare.” — Där får domstolarna en klar anvisning. Paragrafen bör kunna få även en preventiv verkan. Ingen har, såvitt jag kunnat uppfatta, yrkat bifall till reservationen 3. I den reservationen föreslås att det avsnitt i utskottets yttrande som behandlar AP-fonden och de 500 miljonerna skall utgå. Nu har riksdagen fattat beslut i det hänseendet, och det är väl anledningen till att reservanterna inte yrkat bifall till den reservationen. Däremot tog herr Lidgard upp reservationen 4, som berör frågan om kvalificerad majoritet. Reservanterna hemställer att lagförslagen skall kompletteras med bestämmelser om att stämmobesluten skall fattas med kvalificerad majoritet när det gäller avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid penningemissioner och när det gäller bemyndigande till styrelsen. I utskottsmajoritetens skrivning påpekas att regler om kvalificerad majoritet vid stämmobesluten inte är särskilt lämpliga i detta hänseende därför att de skyddar minoriteter av viss icke obetydlig storlek. Om minoriteten utgörs av en ägargrupp med särskilda intressen kan den även i vissa situationer lyckas hindra åtgärder som förordas av en stor majoritet bland aktieägarna. I aktiebolagslagen finns minoritetsskyddsregler av många slag: regler om minoritetsrevisor, rätt att begära extra bolagsstämma, att få särskilt ärende behandlat vid bolagsstämma osv. Därtill finns den tidigare nämnda generalklausulen. Kontentan är att moderaterna och folkpartisterna i utskottet med vissa modifikationer godtar de här lagförslagen, som går ut på att öka bolagens möjligheter att få in nytt kapital i sina rörelser. Däremot förkastas regeringens förslag i det här avsnittet av centerns representanter. Reservation 7 berördes av herr Persson i Heden. Den berör aktiekapitalets storlek. Utredningen föreslog ett aktiekapital på 20 000 kronor för nybildade bolag. Det fanns dock, som vi har sett, remissinstanser som ansåg att det var nätt tilltaget, och i propositionen föreslås 50 000 kronor för nybildade bolag och en övergångstid på 3—5 år för småbolag. Den växande floran av bolagsbildningar — under 1972 bildades över 18 000 nya aktiebolag — skapar möjligheter att kringgå gällande skattebestämmelser och försvårar en effektiv skattekontroll. De som inte kan prestera 50 000 kronor vid startandet av ett företag bör rimligen kunna använda någon av de andra företagsformer som finns att tillgå, nämligen enskild firma eller handelsbolag, där ägarna är personligen ansvariga för förpliktelserna, eller s.k. kommanditbolag, där åtminstone en av delägarna svarar för bolagets förbindelser. Att starta bara en liten verkstad kostar ganska mycket pengar. Nog bör vid aktiebolagsbildning en grundplåt på 50 000 kronor kunna presteras; såväl de som är anställda som leverantörerna och det allmänna bör kunna kräva det. Dessa 50 000 kronor behöver ju inte vara insatta på bankkonto utan kan vara placerade i verkstaden eller i maskiner mot säkerheter. Ett aktiekapital under 50 000 kronor måste också i de allra flesta fall i ett rörelsedrivande företag kompletteras med personlig borgen för företagets olika förpliktelser. För redan bildade aktiebolag kommer det i en senare proposition att föreslås en övergångstid på 3—5 år. Efter den tiden är det tänkt att de skrivbordsföretag som inte vill fortsätta med det högre aktiekapitalet skall avföras ur registret. De rörelsedrivande företag som inte haft ekonomiska möjligheter att trappa upp aktiekapitalet under övergångstiden skall på ett smidigt sätt kunna övergå till annan företagsform. Det här har utskottet tyckt vara bra synpunkter och tillstyrkt propositionen även på denna punkt. Herr Persson i Heden talade om att det vid höstriksdagen fattats beslut om vissa bestämmelser som medger en effektivare taxeringskontroll. Det är riktigt. Det skall bli möjligt att handlägga fåmansbolagens — det här berör i första hand dem — och deras ägares taxeringar i ett sammanhang. De särskilda taxeringsnämnder som taxerar bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar skall kunna få hjälp i arbetet av taxeringsassistenter. Vidare skall dessa bolag, om de underlåter att lämna deklaration, kunna få betala en förseningsavgift på 500 kronor. Man menar att detta måste medföra en något effektivare kontroll, men det är klart att det inte löser hela problemet, även om det kommer att göra en del. Reservation nr 8 behandlades av herr Enlund. Han yrkade på en utredning om en ny bolagsform för mindre företag. Som framgår av utskottets skrivning — som även berörts av herr Enlund — har detta diskuterats även av tidigare utredningar. Det har då ansetts att en motsvarighet till företagsformen GmbH/SARL inte har tradition här i landet; man menade att vi skulle kunna klara oss med en aktiebolagsform. Som det redan har erinrats om blir inte riskåtagandet större för den mindre företagaren om han driver sitt företag som enskild firma. Kreditvärdigheten måste nämligen kompletteras med personlig borgen i de allra flesta fall. Reservanterna bör nog kunna invänta den proposition som kommer till hösten och se vad den innehåller innan nya utredningar föreslås bli tillsatta. Jag tror inte att herrar reservanter tagit upp något mera i betänkandet som direkt berör reservationerna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag fatta mig kort och bara beröra några få saker. Det har emellertid ställts en del frågor till mig som gör det nödvändigt att jag säger åtminstone något. Nr 99 Först vill jag helt kortfattat påminna om bakgrunden till den här Torsdagen den EN 24 maj 1973 Vi kan konstatera att vi i vårt land har anmärkningsvärt många 55557 aktiebolag, 125 000 i runt tal. Vi kan vidare konstatera att de har ökat i Konvertibla skuldeantal i rask takt. År 1960 fanns det bara 44 000, år 1966 var vi uppe i brev m.m. 65 000 bolag och under åren 1970—1972 bildades över 40 000 bolag. Om vi jämför dessa förhållanden med andra länders — jag tar ett enda exempel, Västtyskland — finner vi att medan Sverige har 125 000 aktiebolag har den stora industrinationen Västtyskland 85 000 bolag som är jämförliga. Man kan fråga hur det kan komma sig att vi har en sådan enorm mängd aktiebolag i det här landet. Till en början kan konstateras att det i Sverige naturligtvis är utomordentligt lätt att bilda aktiebolag. Man behöver inte större aktiekapital än 5 000 kronor, och i realiteten behöver man inte det heller, därför att aktiekapitalet kan bestå av en revers på huvudaktieägaren själv. Men det svarar naturligtvis inte på frågan varför vi har fått så många bolag. Varför är det så populärt att bilda bolag? Ja, bolaget är naturligtvis en bra företagsform därigenom att det medger att man bedriver ekonomisk verksamhet utan att ta personligt ansvar. Det har sina fördelar när det gäller att anskaffa kapital. Det har sina risker, som jag strax skall komma till. Det är vidare ett faktum att aktiebolaget är fördelaktigt i Sverige i skattehänseende i vissa sammanhang. Men det är tyvärr också så — och där kommer vi till det väsentliga och det litet tråkiga — att aktiebolagsformen möjliggör fiffel och missbruk av olika slag och inte minst skatteflykt. Att det under senare år har blivit så enormt populärt att bilda bolag har tyvärr ett alldeles påtagligt samband med de här skatteflyktsmöjligheterna. Metoderna när det gäller att utnyttja och missbruka bolaget för att smita från skatter och andra sociala skyldigheter är legio. Taxeringsmyndigheterna i landet skulle kunna berätta mycket om detta. Jag skall inte göra det; några exempel på skatteflykt är av den arten att vi alla i några sammanhang har stött på den i tidningarna. Om man är ägare av ett aktiebolag slår man helt enkelt ut vinsten på hela familjen, så slipper man progressiviteten i beskattningen, eller man använder aktiebolaget på det sättet att man i stället för att ta ut vinsten i sin lön lånar pengar av företaget för sin egen konsumtion, och eftersom man är sin egen långivare bestämmer man ju själv när man skall bli krävd på de där pengarna. Det kanske är långt om länge, det kanske är aldrig och så slipper man helt och hållet betala skatt. Det finns otaliga andra metoder också, och det taxeringsmyndigheterna vet att berätta om dem är ganska upprörande. Detta har varit ett av motiven för att vi har givit den här delen förtur. Vi måste ha ändringar till stånd, både höjning av aktiekapitalet och förbud mot att låna ur det egna företaget, som om det inte sätter stopp för den här typen av transaktioner i varje fall kraftigt begränsar och försvårar missbruk. 193 Vad man allmänt kan kräva av en person som startar ett aktiebolag är naturligtvis att det är en seriös person. Den som startar ett företag tar på sig ett ansvar mot arbetstagarna och mot samhället. Vi vet att det tyvärr — detta får inte missuppfattas som någon avog insällning till småföretag från min sida, för det är det visst inte — finns rätt många företag som inte är önskvärda därför att de inte fyller minimikraven på ansvar gentemot löntagarna och samhället. Industriministern nämnde häromdagen i en debatt i riksdagen, att delegationen för de mindre och medelstora företagen har gjort en kartläggning av konkursutvecklingen 1966—1970. I den utredningen kunde man konstatera — konkurserna har ju varit rätt många under senare år — att av de konkursdrabbade aktiebolagen hade hälften bara 5 000 kronor i aktiekapital. Det säger någonting om riskerna med dessa företag — de kan lätt stå på öronen. Det betyder, i den mån de har anställda, att dessa blir arbetslösa. Det innebar förr i världen också att de anställda riskerade sina lönefordringar. Detta har vi klarat nu genom att ge statlig garanti för lönefordringar. Det innebär vidare att skattefordringarna blir lidande; staten kan inte som andra borgenärer skaffa sig säkerhet. När det aktiebolag som startats med alltför stor optimism och alltför liten ansvarskänsla går i konkurs betyder det alltså att skattefordringar och samhälleliga avgifter blir lidande, och vi andra får betala kalaset. Herr Persson i Heden sade att ”det här med skatterna har ni ju klarat ut nu, så det är väl inte så mycket att bråka om”. En del förbättringar har vi naturligtvis gjort. Vi har förstärkt taxeringskontrollen, vi har också ändrat lagstiftningen så, att det blir möjligt att i ett sammanhang taxera bolaget och dess huvudaktieägare även om de bor på skilda orter.

Vilka ändringar vi skall göra för att komma till rätta med missbruksriskerna och för att stoppa företag som icke är till gagn för samhället är naturligtvis en avvägningsfråga. Förbudet mot att låna ur det egna företaget för privat konsumtion tycks alla acceptera i princip, och jag skall inte närmare gå in på den frågan. Jag vill bara kort svara herr Lidgard, eftersom han ställde en fråga till mig. Från det principiella förbudet mot att låna av det egna företaget skall dispens kunna ges i vissa typfall, t.ex. när ett familjeföretag måste låna pengar för att klara arvsskatten eller när en delägare i ett familjeföretag måste ha pengar för att lösa ut andra delägare i samma familjeföretag. Uttrycket ”synnerliga skäl” markerar att vi vill ha en restriktiv tillämpning av dispenserna, men i vissa typfall måste man alltså ge dispens, däribland dem som herr Lidgard syftade på. Det mest kontroversiella i detta förslag är aktiekapitalets storlek. För närvarande är det 5 000 kronor. Det beloppet fastställdes 1944, när vi fick den nuvarande aktiebolagslagen, och det var detsamma redan 1895. Vi har föreslagit en höjning till 50 000 kronor. Låt mig först som sist säga att här finns naturligtvis ingen form av högre visdom. Det finns ingen högre visdom som säger om 20 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 kronor är det rätta. Det är en bedömningsfråga. Vid avgörandet av den frågan får man ta hänsyn till vissa synpunkter. Den ena synpunkten är att det bakom de företag som startas måste finnas en ekonomisk ryggrad, antingen i den formen att grundaren har personligt ansvar eller, om man bildar aktiebolag, att han sätter in litet pengar, bildar en bas för verksamheten och kan ta sitt ansvar mot löntagare och samhälle. Den andra synpunkten är att vi genom höjningen av aktiekapitalet i förening med förbudet att låna tillbaka aktiekapitalet av företaget åtminstone kraftigt skall kunna begränsa skrivbordsbolagen och missbruken av aktiebolagsformen. Vi har bedömt 50 000 kronor som en lagom gräns. Då herr Persson i Heden och andra talar om att detta är farligt med hänsyn till nyetableringen av småföretag vill jag framhålla, för det första i anslutning till vad jag nyss sagt och vad TCO påpekade i sitt remissyttrande, att det finns en del människor som gör bättre i att inte starta företag. En alltför låg gräns får vi inte ha. Enligt min bedömning är 20 000 alldeles för lågt. För det andra har jag den principiella uppfattningen att vi på alla möjliga olika sätt skall hjälpa småföretagen. Jag skall inte försöka tävla med dem som har debatterat småföretagens problem tidigare här i dag och under veckans lopp. En rad olika åtgärder från samhällets sida har vidtagits och vidtas för att hjälpa småföretagen med kapitalförsörjning, marknadsföring, export osv. Men vi måste ändå ställa vissa sociala minimikrav även på småföretag. En småföretagare kan inte få dispens från arbetarskyddslagstiftningen. Om vi skärper arbetarskyddslagstiftningen och ställer högre krav på maskiner och arbetsmiljö så att inte arbetarna skall behöva riskera hälsan i jobbet måste de reglerna få gälla även på en liten arbetsplats. Det kan inte hjälpas. Om vi så småningom kommer att lagstifta om anställningstryggheten och bestämmer att den anställde i princip skall ha skydd mot arbetsgivarens godtyckliga behandling när det gäller uppsägningar, friställningar etc. — gäller det människor högre upp i de aktiva åren, som man måste friställa, måste man ge dem lång uppsägningstid — den dagen måste vi också acceptera att lagen gäller även för småföretagen. Vi kan inte säga att en person som råkar tjänstgöra på ett litet företag skall behöva riskera hälsan i jobbet, få lemmar avklippta i maskiner, han skall inte behöva riskera att få gå från den ena dagen till den andra eller med 14 dagars uppsägningstid, det går inte. På samma sätt, menar jag, måste vi ta en viss hänsyn till den sociala aspekten när vi bestämmer aktiekapitalets storlek. Skall man driva företag utan personligt ansvar måste det i alla fall finnas någon ekonomisk ryggrad. Då krävs ett belopp som är avsevärt högre än 20 000 kronor. Det skall vara värt det ansvar som måste finnas om man tar människor i sin tjänst. Jag ville bara i korthet och i allt saktmod, och i förhoppningen att icke ha provocerat någon till ytterligare debatt, ge något litet av min grundsyn på de här problemen. Jag vill till sist och litet osammanhängande och sporadiskt försöka besvara de frågor som ställts till mig. Frågan om dispens från låneförbudet har jag redan besvarat. Men det var åtminstone en till som herr Lidgard ställde. Det gällde den kvalificerade majoritet som behövs, enligt hans uppfattning, för att man skall få besluta om riktade nyemissioner där man avstår från de gamla aktieägarnas företrädesrätt eller bemyndigar styrelsen att göra den typen av emission. Herr Lidgard åberopar minoritetsskyddssynpunkter och säger att det är näringslivets egen uppfattning att här bör vara kvalificerad majoritet. Är detta näringslivets egen uppfattning, då är det ingenting som hindrar bolagen att ta in bestämmelser om kvalificerad majoritet i bolagsordningen. För min del tycker jag att det annars normalt bör räcka med enkel majoritet.
Herr talman! Även om jag frestar talmannens tålamod genom att nu ta till orda, måste jag för klarhetens skull fråga herr Svedberg om jag möjligen missuppfattat honom. Jag tyckte att han sade att centern inte vill tillföra bolagen något nytt kapital. Jag vill då hänvisa till att vi tidigare har arbetat för och alltjämt arbetar för att bolagens kapital skall ökas. Vi arbetar för att hjälpa bolagen till större möjligheter att få låna pengar. Det finns redan möjligheter för nya intressenter att teckna aktier i större eller mindre omfattning, och jag hoppas att denna möjlighet alltjämt skall finnas.

Herr talman! Jag skall också, herr statsråd, försöka vara så saktmodig och lugn som möjligt. Det är ju skönt att diskutera i lugnt tempo. Statsrådet frågade varför det har bildats så många bolag, och han svarade själv att det är därför att beskattningsreglerna är gynnsammare för företag i bolagsform än för andra företagsformer. Men alla små 5 000-kronorsbolag har väl inte bildats för att komma ifrån skatt. Det torde också vara fel att försvåra — man kan nästan säga omöjliggöra — för lojala medborgare att använda en lämplig företagsform bara därför att det också finns människor i det här landet som försöker fuska med skatten. Jag vill peka på ett par typer av företag, nämligen lantbruk och vissa serviceföretag, t.ex. bensinmackar, som uteslutande sköts av ägaren och hans hustru. Under senare tid har man börjat driva lantbruk i form av aktiebolag på grund av, som jag nämnde i mitt första inlägg, ATP-systemets utformning. Jag känner många lantbrukarfamiljer där hustrun sköter djuren ensam. Men hon kan inte tillgodoräkna sig lön av inkomsten från jordbruket därför att maken står för företaget. Eftersom hustrun inte får någon ersättning som kan deklareras som inkomst, blir hon inte berättigad till några avdrag och hon får inte heller tillgodoräkna sig några ATP-poäng. Om verksamheten emellertid drivs i form av aktiebolag, blir det annorlunda. Det torde väl ändå vara fel att sätta fordringarna på aktiekapital så högt att det blir omöjligt för den här typen av företagare att använda den företagsform som är lämpligast. Intill dess vi får en annan företagsform torde det vara riktigt att följa utredningens förslag om en minimigräns vid 20 000 kronor.
Herr talman! Jag begärde ordet för att göra herr Svedberg uppmärksam på att jag hade yrkat bifall även till reservationen 3. Den passus i utskottsbetänkandet som vi vill ta bort med den reservationen innehåller nämligen påståenden och uttalanden som reservanterna inte vill ställa sig bakom.
Herr talman! Endast ett par ord till herr Persson i Heden. Är man missnöjd med skattelagstiftningen, så är det den man skall begära ändringar i. Företagsbeskattningen är ju föremål för utredning. Det kan aldrig finnas skäl att behålla en bolagslagstiftning som innehåller tokiga regler som inbjuder till missbruk.
Herr talman! Jag vill erinra om att när ATP-reformen beslutades framfördes de synpunkterna från centerns håll. Vi har också i motioner vid ett flertal tillfällen framlagt förslag i ärendet, men de har avvisats. Jag vill än en gång säga att i avvaktan på utredningen torde det vara riktigt att fastställa aktiekapitalet i dessa småbolag i enlighet med utredningens förslag. Det vore ett bevis på att man har en viss vilja för en fortsatt existens för den mindre företagssamheten i det här landet.
Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag inte uppfattade att reservanterna yrkade bifall även till reservationen 3. Det beror väl på att det inte framfördes någon motivering i det sammanhanget. Till herr Börjesson i Falköping vill jag säga att jag väl ändå inte påstod att centern var ointresserad av att bolagen blev försörjda med kapital.

Herr talman! Jag skall på grund av den sena timmen inte ge mig in i någon debatt i detta ärende. Vi har ju hållit långa debatter om näringslivet och kapitalmarknaden de senaste dagarna, så allting har säkert blivit vinklat från alla håll. Jag skulle emellertid vilja peka på vad som står i reservationerna I och 2 från centern. Där finns ett par intressanta konstateranden. Man är från centerpartiets sida inte riktigt nöjd med de instrument som vi har velat skapa för att man lättare skall kunna utföra emission av aktier. Det har varit näringslivets önskan att man skulle skapa sådana här finansieringsformer och att man skulle anpassa villkoren efter det läge som rådde på marknaden just vid emissionstillfället. Därför har regeringen föreslagit att styrelsen skulle kunna få bemyndigande av bolagsstäm man att själv besluta om emission, så att den kunde ske vid mer lämplig tidpunkt. Både när det gäller detta och när det gäller avvikelser från företrädesrätten för de hittillsvarande aktieägarna finner centerpartiet risk för maktkoncentration hos en grupp av aktieägare. Den gruppen måste ändå representera minst hälften av de på bolagsstämman representerade aktierna. Jag tycker att talet om maktkoncentration egentligen är litet av dimbildning, därför att genom de förslag som centern framför och i motiveringen för att det föreligger risk för maktkoncentration skapar man egentligen barriärer mot de grupper utanför aktieägarnas krets som skulle vara villiga att satsa kapital. I fråga om avvikelse från företrädesrätten talar centern om att man borde skapa likställighet för alla aktieägare. Men även om aktieägarna är likställda, är de ofta mycket privilegierade i förhållande till det kapital som står utanför, t.ex. AP-fondsmedel, sådant kapital som söker sig mot företagen och verkligen skulle kunna bli ett friskt och riskvilligt kapital. I går tälade man från talarstolen om den psykologiska temperaturen inom företagen, om att man skulle ha nytt kapital för produktsatsningar och att man skulle höja temperaturen i de stagnerande företagen. Genom att önska att man skall bibehålla aktieägarnas företrädesrätt — kanske på grund av vissa vinsthänsyn — kan man medverka till att emissionsvillkoren blir så snäva, att kapital från helt nya finansieringskällor inte får något fritt flöde in i företagen. Detta kan som sagt gälla bl.a. AP-fondpengar. Då är det ju fråga om hundratusentals, för att inte säga miljontals ägare, som står bakom. Detta kan ju knappast medverka till någon maktkoncentration för några få personer eller familjer som man många gånger ser i dag. Jag tror inte att någon aktieägargrupp skulle bli direkt diskriminerad. Vi har en generalklausul som ser till att ingen aktieägargrupp kan tillämpa sig otillbörliga fördelar vid olika beslut. Jag har velat peka på detta då jag tror att man bör vara försiktig när man använder sådana uttryck. Bakom detta kan dölja sig att det blivit maktkoncentration för helt andra grupper. När man talar om att aktiebolagskapitalet nu skall bli alldeles för högt, finns det anledning att påpeka att i dag 80 procent av aktiebolagen är enmanseller fåmansbolag. Man talar här om de små och medelstora företagen, men en stor del av dessa bolag är sådana att de till hela sin utformning borde vara vanliga firmor med personligt ansvar. När man talar om att det kanske är ATP-skäl och andra personliga skäl som gör att det bildas aktiebolag, kan det finnas anledning att påpeka att bara sedan 1970 — långt efter det att ATP skapats och blivit en allmänt känd företeelse — har antalet aktiebolag ökat med 50 procent under tre år. Troligtvis ligger skattetekniska hänsyn bakom. Statsrådet har här nämnt på vilket sätt man kan missbruka lagstiftningen. Jag skall inte gå närmare in på den saken. Utskottet har på en punkt använt sin initiativrätt. Det är kanske en mycket liten sak, men det finns nog anledning att påpeka det. När det gäller lån till aktieägare och deras anhöriga har man i lagen helt hållit sig till släkt och svågerskapsbanden. Med hänsyn till att vi under arbetet med giftermålsbalken fått ta itu med en hel del frågor kring just familjoch samboendeförhållanden har utskottet hemställt till Kungl. Maj:t, att även sådana personer som har en äktenskapsliknande samlevnad med aktieägare eller medlem av styrelsen inte skall kunna få lån i aktiebolagen. Jag hoppas att statsrådet i en senare revision kan ta hänsyn till det initiativ som utskottet har tagit. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! På grund av att klockan är så mycket och jag vet att övriga kammarledamöter vill komma härifrån ber jag att få återkomma till denna debatt vid ett annat tillfälle, fru Lundblad. Jag vill dock konstatera att vi icke på något sätt är motståndare till att det föres in friskt kapital i aktiebolagen. Vi har inte på något sätt — vare sig i vår motion eller vår reservation — gått emot detta. Tvärtom. Jag skall som sagt inte orda mer om detta utan ber att få återkomma vid ett annat tillfälle.
Herr talman! Många har åberopat den sena timmen, och det vill också jag göra. Men som representant för en rätt stor grupp företag vill jag säga några ord i anslutning till den motion vi har väckt. Det är uppenbart att höjningen av lägsta aktiekapital är ett problem för de mindre och medelstora företagen, herr statsråd, och det kommer vi inte ifrån. Men jag hänvisar till den motion vi har väckt. Den är undertecknad av representanter för de tre icke-socialistiska partierna med mig själv som första namn. Vi säger att aktiebolagsformen är lämplig och avpassad även för småbolag. Handlaren som arbetar med sin hustru i rörelsen riskerar sambeskattning, om han måste gå över till firma. Den ena parten kommer inte heller att få åtnjuta sociala förmåner i och med en övergång till denna företagsform. Vi tycker att det är en stor fördel att företag oavsett storlek kan röra sig inom en och samma företagsform, nämligen inom den ram som aktiebolagslagen medger. Det västtyska GmbH-systemet har just visat sig opraktiskt då ett växande företag har måst övergå till annan företagsform. Den befintliga aktiebolagslagen borde därför kunna behållas, tycker vi, med inbyggda särregler för småbolag. I dag förekommer redan vissa särregler, såsom endast en revisor upp till 500 000 kronor i aktiekapital och möjligheten till färre än tre styrelseledamöter under samma belopp. Det torde således vara möjligt att bygga in ytterligare särregler för de mindre och medelstora företagen. Datatekniken är här till hjälp och möjliggör ett centralt register med en tjänstemannastab, vilket för övrigt också är mest rationellt. Jag snuddar här bara vid en fråga som jag anser mycket väsentlig, nämligen kravet på insyn i olika former som i dag är mycket stort och större än någonsin förut. Arbetstagarorganisationerna LO och TCO vill ha insyn i företagen. De anställda vill ha insyn och bör också få det. Kommunen där företaget är beläget vill också ha viss insyn ibland, liksom bygdens invånare. Jag skulle vilja fråga dem som talar för en höjning av aktiekapitalet: Vilken företagsform ger de här nämnda grupperna den bästa och fullständigaste insynen, aktiebolaget, kommanditbolaget, han delsbolaget eller den enskilda firman? Vi tycker nog från företagarhåll att aktiebolaget är den bästa formen. Herr talman! Statsrådet Lidbom nämnde här de s.k. skrivbordsbolagen, som också i den allmänna debatten nämnts ganska mycket. Kanske har de fått alltför dåligt namn i diskussionerna. Man kanske inte alltid beaktat att i mängden av s.k. skrivbordsbolag ofta ligger ett firmanamn som skall skyddas. Kunde vi få enklare former av namnskydd, skulle säkerligen tusentals bolag här i landet avregistreras utan att lägsta aktiekapitalet skulle behöva höjas. Vidare ligger nedlagda projekt ofta kvar i bolagsform, särskilt som avveckling av bolag ofta kostar mer än etablering. Slutligen bör påpekas att det ofta finns ett samband mellan företagsetablering och lågkonjunktur på så sätt att den friställde tjänstemannen i brist på arbete ofta söker marknadsföra sitt namn och sin färdighet som konsult genom att bilda bolag. De icke seriösa företagen kommer man tyvärr inte åt annat än i mycket liten utsträckning genom att höja aktiekapitalet, men man kan skada åtskilliga seriösa företag i deras verksamhet. Vad värre är, man skadar nyföretagandet. Vi har ett par dagar diskuterat att nyföretagandet är alltför dåligt här i landet. Om inte en minst lika bra ersättningsform för aktiebolag snarast kan presenteras, är detta förslag återigen ett exempel på en negativ attityd gentemot de mindre och medelstora företagen. Jag vill därför, herr talman, helt kort yrka bifall till reservationerna 7 och 8 vid lagutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Med hänsyn till tiden på dygnet skall jag uttrycka mig kortfattat. I den proposition som vi nu behandlar föreslås att försvarsdepartementet skall köpa det helstatliga Svenska utvecklingsaktiebolagets aktier i flygbolaget Crownair. I samband med förvärvet föreslås en utökning av aktiekapitalet och att staten genom försvarsdepartementet skall ikläda sig borgen för lån till bolaget. Förslaget är mera anmärkningsvärt än den kortfattade propositionen och det rätt måttliga anslagsbeloppet kan synas antyda. Propositionen går stick i stäv mot vad alla partier varit överens om, nämligen att flytta affärsdrivande affärsverksamhet — t.ex. förenade fabriksverken och Karlskronavarvet — från försvarsdepartementet till andra departement. Av propositionen och av föredragningar som utskottet fått framgår att avsikten är att flygföretaget skall expandera starkt och att endast en mindre del av kapaciteten avses att utnyttjas av försvarsdepartementet underlydande myndigheter. Vi reservanter anser att försvarets behov av flygtransporttjänster utöver dem som kan tillgodoses inom försvarets organisation bör köpas på den marknad som finns: statlig och enskild. För beredskap och krig bör man och kan man, liksom beträffande andra nyttigheter, planera och träffa avtal om att inom Crownair tillgängliga resurser skall kunna disponeras av försvaret. Möjlighet att utnyttja rekvisitionslagen av år 1942 finns också. Det anförda beredskapsskälet för överförande av ägaransvaret till försvarsdepartementet anser jag inte bärande. Det skulle i så fall kunna anges som skäl för att överföra en mycket stor del av landets transportresurser och mycket annat till försvarsdepartementet. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Det främsta motivet för att försvarsdepartementet förvärvar aktierna i Crownair Swedish Ltd AB är vårt behov av transportberedskap i händelse av krig, men det gäller också att så långt som det är praktiskt möjligt utnyttja den transportkapacitet som står till förfogande. Flygvapnet har under innevarande år ett transportbehov av 2400 timmar med de sex flygplanen av typ DC 3 och 3 400 timmar med Pembroke. Nästa budgetår beräknas behovet bli betydligt mindre. Samtidigt uppgår årsbehovet flygtjänster till ca 14 000 timmar för myndigheter utanför krigsmakten. Det gäller att samordna dessa transporter så att kapaciteten kan utnyttjas. Självfallet är det värdefullt ur beredskapssynpunkt om den verksamhet som skall utföras i krig kan förberedas i fred, och organisationen bör alltså anpassas med hänsyn till detta. Nu anser reservanterna att man bör köpa sina tjänster av privata företag. Men efter vad som har upplysts i utskottet är det mycket få seriösa företag som kan erbjuda sådana tjänster det här är fråga om. Flygtransporterna är ju inte enbart en fråga om tillgång till själva flygplanen. Det behövs givetvis också piloter och tekniska resurser. Endast seriösa företag uppfyller de krav på standard och säkerhet som måste uppställas. Staten äger faktiskt redan huvuddelen av aktierna i Crownair. Enligt propositionen har också ett preliminärt avtal träffats om förvärv av aktierna i Ehrenström Flyg AB, och det är av omistligt värde för beredskapen. Genom att samordna det statliga behovet av flygtjänster och erbjuda även andra i den mån kapaciteten räcker sanerar man verksamheten och säkerställer beredskapskravet, som är utomordentligt viktigt. Frågan om vilket departement som skall svara för aktierna kan verka likgiltig. En sak är ganska klar. Hittills har Svenska utvecklingsaktiebolaget förvaltat statens aktier i Crownair. Det kan inte vara tillfredsställande ur principiella synpunkter, eftersom utvecklingsbolaget har helt andra uppgifter än att bedriva flygverksamhet. Då har man övervägt om det skall vara försvarsdepartementet, kommunikationsdepartementet eller industridepartementet som skall överta aktierna, och man har kommit fram till att försvarsdepartementet ligger närmast till för att svara för aktierna eftersom beredskapsaspekterna tillmäts så stor betydelse.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
Herr talman! Jag vill bara ta upp det där med beredskapsaspekten, och jag skall inte heller nu bli mångordig. Om man inte kan klara beredskapsaspekten i ett företag som till större delen är statsägt redan i nuläget utan att flytta denna uppgift till försvarsdepartementet, då undrar jag hur man egentligen kan klara beredskapsaspekter i andra fall.
Herr talman! Som jag sade förut så spelar det ju väldigt liten roll vilket departement som har huvudmannaskapet i den här frågan. Här har det skett överläggningar på statssekreterarnivå mellan dessa olika departement, och då har man kommit fram till att just beredskapsaspekterna är huvudorsaken till att man förvärvar de aktier det är fråga om. Därför har utskottet inte funnit anledning att ändra på det som man efter ingående överläggningar mellan berörda departement har kommit fram till.